Fru talman! Att kunna vara delaktig och känna sig behövd är viktigt och av stor betydelse för att vi ska kunna vara tillfredsställda i våra liv, och vi tar ofta för givet att alla kan, vill och har möjligheten. Vi tar det också för givet att den grundstruktur som vi har i vårt samhälle passar alla och ser till att alla får de rättigheter och möjligheter som de ska. Tyvärr är det ofta så att många sätter ett likhetstecken mellan "likvärdighet" och "likadant", men det ska det absolut inte vara. Likvärdighet betyder för mig och för oss i allianspartierna att alla ska ges en ärlig chans utifrån sina egna förutsättningar och att man ska kunna vara delaktig och känna sig behövd utifrån sina egna förutsättningar, möjligheter och mål. Det är en självklarhet att alla ska kunna vara delaktiga men också inkluderade i vårt samhälle, och det är väldigt viktigt, bara vi kommer ihåg att vägen till denna inkludering ser olika ut utifrån de behov vi har som enskilda människor. För eleverna i skolan ser behoven olika ut, oavsett om man är funktionshindrad eller ej. Vår uppgift är att se till att alla elever får dessa möjligheter. Det krävs också vissa utbildningsalternativ där man har en specialistkompetens och också specifika möjligheter. Det är grunden till att allianspartierna så tydligt har arbetat för en skola för alla och sedan vi hamnade i regeringsställning också sett till att återetablera specialskolorna Ekeskolan och Hällsboskolan. Vi har haft utgångspunkten att vi vill ha en modern och flexibel specialskola där alla kan vara med och utgå från den enskilde elevens förutsättningar. Det beslut som vi fattar i dag innebär att de elever som går i specialskola, som har en synskada och ytterligare funktionshinder, får möjlighet att fortsätta några år fram till dess att de blir 21 år inom Ekeskolans ram. För vissa elever är specialskolan det absolut bästa alternativet. När man sedan kommer upp i gymnasieåldern fungerar det för flera av eleverna att flytta hem till sin kommun för att kunna gå i gymnasiet där inom ramen för gymnasiesärskolan. Men för alla elever passar inte det, och vi vill nu öppna möjligheten för de elever som så behöver att fortsätta inom Ekeskolans ram fram tills de är 21 år. Jag tycker att det är väldigt glädjande att oppositionen följer detta och att vi nu kan hitta en samstämmighet efter flera års ganska hård diskussion och meningsskiljaktigheter. Jag välkomnar att Socialdemokraterna har ändrat sig på den här punkten. Regeringen har i och med detta förslag nu tagit ett ytterligare steg för att stärka valmöjligheterna, öka tryggheten och skapa bättre förutsättningar och pedagogiska delar för de multifunktionshindrade och handikappade barnen. Jag yrkar starkt bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet.